Herr talman! Jeff Ahl har frågat mig om jag eller regeringen i våra förbindelser med Storbritannien avser att vidta diplomatiska åtgärder till följd av gripandet av Robinson, och om den brittiska domstolens agerande kan anses vara odemokratiskt. Det är enligt brittisk lag i vissa fall förbjudet att rapportera om en pågående rättegång, detta för att inte påverka rättegången. Detta tycks ha varit fallet i Leeds, där Tommy Robinson, då han filmade vid en domstol, bedömdes av det brittiska rättsväsendet att ha brutit mot denna regel. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta brittiska rättsvårdande instansers tillämpning av brittisk lag, som vi kan utgå från står i överensstämmelse med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet.

Herr talman! Utrikesministern bekräftar återigen denna regerings antidemokratiska agenda. Vad vi ser i Västeuropa är en våg av censur och upprepade attacker på såväl yttrandefriheten som demokratin. Detta ser det starkt växande partiet Alternativ för Sverige allvarligt på. Globalisterna, vilket denna regering och den så kallade borgerliga oppositionen utgör en del av, smutskastar och motarbetar demokratiskt valda ledare i Östeuropa, framför allt i Ungern och Polen, samtidigt som de blundar för riktiga övergrepp mot yttrandefriheten i Storbritannien. Tillsammans med EU-byråkratin och andra globalistiska regeringar runt om i Europa använder vår regering metoder som vanligtvis används av diktaturer för att förhindra den friska vind av nationalism som sprider sig i Europa. Tommy Robinson har kastats i brittiskt fängelse efter att han har försökt rapportera om ett muslimskt gäng som gjort sig skyldigt till ett sexövergrepp mot en flicka. Globalisterna vill stoppa all form av kritik mot de effekter som det mångkulturella experimentet gett upphov till. Det är ett experiment som är tänkt av globalisterna att rasera tidigare väl fungerande nationalstater. Varför fallet Tommy Robinson är intressant för oss i Sverige beror på den överspillningseffekt detta kan få. Detta sker i vår absoluta närhet och i ett land som vi har stort utbyte av och med. I Sverige har nuvarande regering till exempel bedrivit påtryckningar mot privata företag för att de ska censurera oliktänkande. I Sverige liksom i Storbritannien pågår en häxjakt på vanliga medborgare som vågar yttra sig kritiskt i frågor om främst invandring och islam. Hela etablissemanget med icke-statliga aktörer, staten och regimlojala medier bidrar till denna häxjakt. Genom den så kallade hets-mot-folkgrupp-lagstiftningen försöker man skrämma kritiska medborgare till tystnad. Hets-mot-folkgrupp-lagstiftningen används mer eller mindre som en blasfemilag i Sverige, vilket annars är något som kännetecknar en diktatur. Herr talman! Det är anmärkningsvärt att regeringen försöker underminera verkligt demokratiska regeringar i till exempel Ungern och Polen, men den kan inte ens sträcka sig så långt som till en formell protest mot Storbritanniens regering när ett faktiskt övergrepp mot yttrandefriheten har skett. Tommy Robinson dömdes till fängelse efter en summarisk och förvånansvärt snabb rättegång. Dessutom belades brittiska medier med munkavle under denna fars. Detta är avslöjande, herr talman, för utrikesministern och vårt antidemokratiska etablissemang som styr Sverige.
Herr talman! Jag tror att Jeff Ahl har en egen definition av demokrati. Kanske lever han också i sin egen lilla bubbla, där Polen och Ungern tydligen är förebilder. Jag väljer nu att svara på den interpellation som jag har fått. Man ska veta att Tommy Robinson är en välkänd brittisk högerextrem som dömts vid flera tillfällen tidigare. Han är medgrundare av en högerextrem och invandringskritisk organisation vid namn English Defence League, som han enligt uppgift nu ska ha lämnat. Vad som har hänt är att Robinson har erkänt sig skyldig till och dömts för domstolstrots efter att ha filmat utanför Leeds Crown Court. Domstolen utfärdade därefter ett tillfälligt förbud mot medierapportering om domen mot Robinson. Efter överklagan från brittiska medier hävdes dock det tillfälliga förbudet. Jag delar inte frågeställarens påstående om att rättsprocessen skulle utgöra ett exempel på ett odemokratiskt agerande. Vi har ingen anledning till att ifrågasätta det brittiska rättsväsendet eller rättsinstansernas tillämpning av brittisk lag. Därför finns heller inget som föranleder diplomatiska reaktioner från svensk sida. Resten tycker jag är så mycket svammel och konstiga påståenden att jag väljer att inte kommentera det.
Herr talman! Jag förstår att Margot Wallström och regeringen inte vill svara på detta, för den kontext vi talar om och som vi ser är sanningen. Ni går till angrepp mot demokratier samtidigt som ni blundar för riktiga övergrepp mot yttrandefriheten. Det är därför utrikesministern inte vill svara. Det är intressant att utrikesministern använder ordet "invandringskritisk" om den organisation som Tommy Robinson tidigare tillhörde. Det visar att utrikesministern förstår att hon och regeringen faktiskt plattar till dem som har kritiska röster mot en viss politisk fråga. Hon bekräftar alltså det som jag just har sagt. EDL var en organisation som bedrev motstånd mot mångkulturen och använde sin demokratiska rätt att göra så. Låt mig ta några exempel på när yttrandefriheten hotas i Sverige. Exempelvis bedrev den regimlojala PK-tidningen Expressen för några år sedan en häxjakt på vanliga medborgare på grund av att de använt sin medborgerliga rättighet att yttra sig anonymt i olika forum i alternativa medier. Dessa avslöjades i samarbete med våldsbejakande vänsterextrema element. Samma tidning har samarbetat med regeringen för att utöva påtryckningar mot privata företag att censurera oliktänkande i Sverige, vilket mitt parti har blivit utsatt för. En 71-årig kvinnlig pensionär har dömts av Borås tingsrätt för att hon har haft åsikter om bland annat islam. Ytterligare en kvinna, 50 år, har dömts för hets mot folkgrupp på grund av att hon haft en kritisk inställning mot mottagandet av invandrare från Somalia. Det är därför fallet Tommy Robinson är intressant. Han har nu dömts till 13 månaders fängelse. Han förflyttas dessutom nu från det fängelse där han började avtjäna sitt straff som har en lägre andel muslimska fångar till ett fängelse med en avsevärt högre andel muslimer. Alla med någon form av logisk förmåga att tänka förstår vad detta kan innebära för en profilerad islamkritiker som Robinson. Vad den brittiska globalistiska regeringen och dess hantlangare i det brittiska rättsväsendet är beredda att göra är att dels ge Robinson ett långt fängelsestraff för att han har utnyttjat sin medborgerliga rätt till yttrandefrihet och till att agera medborgarjournalist. Dels har man medvetet förflyttat honom till ett fängelse där han löper större risk att i värsta fall drabbas av dödligt våld. Det är bara en tidsfråga innan Sverige är där Storbritannien är i dag. Vi har redan sett hur regeringen tillåter islamister som ministrar och att islamister får påverka svensk politik och svenskt rättsväsen. Svenskar döms trots att de bara använt sin grundlagsstadgade rätt att yttra sig. Regeringen bedriver utpressning mot privata företag att censurera. På EU-nivå är regeringen med och bygger upp institutioner för att motverka det fria ordet. Public service används som en propagandakanal snarare än kunskapsförmedlare. Regeringen har dessutom aviserat antidemokratiska grundlagsförändringar. Herr talman! Jag finner det horribelt att Sveriges regering passivt åser det som skett i Storbritannien. Men jag förstår varför eftersom Sverige också går i denna riktning.
Herr talman! Respekten för mänskliga rättigheter är något som förenar Sverige och Storbritannien. Vi samarbetar nära i EU i frågor om mänskliga rättigheter, till exempel vad gäller MR-situationen i ett flertal länder. Vi driver tillsammans på för en gemensam och tydlig röst beträffande den på väldigt många håll allvarliga situationen för medborgerliga och politiska rättigheter. Storbritannien rankas ofta högt i internationella undersökningar om rättsstatens principer, korruption och press och yttrandefrihet och har ett oberoende och professionellt rättssystem. Jag anser inte att den rättsprocess som Jeff Ahl refererar till ger uttryck för att man skulle ha frångått de grundläggande principerna. Det är förenligt med brittisk lag att belägga medier med rapporteringsförbud i särskilda fall då man bedömer att rapportering skulle kunna påverka ett pågående domstolsförfarande. Det är inte exceptionellt i brittiskt rättsutövande att utfärda restriktioner för medierna att rapportera vissa fall. Om Jeff Ahl nu har Polen och Ungern som förebilder, med deras begränsningar när det gäller medier, deras nya lagstiftning och så vidare, och tror att det är de som är verkliga demokratier tror jag att svenska folket förstår att det här är en debatt som rör sig i någon annan sorts verklighet som Jeff Ahl lever i.
Herr talman! Tommy Robinson använde sin grundlagsstadgade rätt att agera medborgarjournalist. Han stod utanför en domstol. Han störde inte rättegången och påverkade inte rättegången. Han rapporterade bara om rättegången. Han blev gripen och dömdes sedan rekordsnabbt till 13 månaders fängelse. Han har alltså inte gjort någonting annat än att använda sin yttrandefrihet. Det här tycker den svenska regeringen är något att rycka på axlarna åt. "Mänskliga rättigheter" - det här är ett nyspråk ni använder. Det låter ju jättebra med mänskliga rättigheter, men ni missbrukar begreppet. Ni missbrukar även ordet "demokrati", eftersom ni inte förstår innebörden av det. Ni använder det ordet för att kunna motivera era antidemokratiska tendenser och för att motivera de saker ni gör för att begränsa yttrandefrihet och just demokrati. Jag kan konstatera att paniken är total hos globalisterna. För oss som är historieintresserade följer det ni gör ett känt mönster. Åsiktsrepressionen kommer att bli mer omfattande. Men ju fler fula metoder ni tar till, desto starkare kommer den demokratiska och nationalistiska rörelsen att bli. Ni kommer att dömas hårt av historien. Ni kommer att bli ihågkomna som antidemokrater som bekämpade era egna folk. Ni kommer att bli ihågkomna för att ha släppt in människor i Europa som inte hör hemma här. Ni kommer att bli ihågkomna för att ha satt igång massiva systemkollapser i olika länder och för att ha försökt montera ned nationalstaterna. Men jag konstaterar att vindomslaget är totalt. Vi demokratiska nationalister vinner, och ni antidemokratiska globalister håller på att förlora - därav er panik. Tommy Robinson med flera kommer att bli ihågkomna som de som vågade stå upp och till och med var beredda att kastas i fängelse för rätten för folket till demokrati och yttrandefrihet. I slutändan kommer också folket att få tillbaka sin rätt till demokrati och frihet, för demokratin segrar alltid.
Herr talman! Jag kommer att göra allt jag kan i den här valrörelsen för att se till att de som har den typ av åsikter som framförs här av Jeff Ahl inte ska få något inflytande. Det är fråga om rasistiska och extremistiska åsikter och en helt förvriden syn på vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Jag tycker att det här är skrämmande. Just nu är det människor med en annan hudfärg som inte ska komma in eller som ska slängas ut. Nästa gång kanske det är sådana som ser ut som jag som inte passar in längre och ska ut. Det är ett farligt läge vi är i. Ett demokratiskt samhälle är avhängigt respekten för yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Som få andra länder ligger vi i topp när det gäller de här sakerna, precis som Storbritannien. Så är det. Om Jeff Ahl i stället tycker att Polen och Ungern är förebilder demonstrerar det min poäng. Att yttrandefriheten respekteras är en förutsättning för individers möjligheter att delta i politiska processer och engagera sig i samhällsfrågor. Respekten för yttrandefrihet och åsiktsfrihet är också en grundförutsättning för att en rad andra fri och rättigheter ska kunna åtnjutas. För oss har människor lika värde. Alla människor har människovärde och ska respekteras utifrån det. Regeringen har också tydliggjort sin avsikt att uppmärksamma och agera mot otillåtna inskränkningar av yttrandefriheten. Det gör vi både i multilaterala forum och i bilaterala relationer. Vi kommer att fortsätta att stå upp för mänskliga rättigheter - inom Sverige, i EU och i alla andra multilaterala sammanhang.